Herr talman! Jag är medveten om att det sammanställts en tjock promemoria, och jag har också ögnat igenom de väsentliga avsnitten. Men jag vill göra gällande att sådana digra promemorior, hur många ord de än innehåller, ger faktiskt inte flera jobb. Vad vi behöver är konkret alternativ planering som visar vad som kan inträffa t.ex. i Köpmanholmen för den händelse företaget kommer fram till att fabriken skall läggas ned. Hela skogsindustrin bör innefattas i en sådan planering och inte bara ett enskilt företag. Det gäller att förse varje företag med råvara. Här har nu staten satsat 1 miljard i NCB, och dessa pengar har väl i huvudsak gått till fordringsägarna. Nu förväntar sig arbetarna att de också skall få garantier för framtiden.
Alla förutsättningar är för handen när det gäller att starta en försöksverk Enligt uppgift hänger nu hela denna fråga på regeringen och på hur snart besked kan lämnas. Det är viktigt att snarast få i gång denna verksamhet med tanke på att många av de arbetare som berövades jobbet när massaproduktionen lades ned vid nämnda fabrik ännu inte fått ersättningsjobb.
Alla förutsättningar föreligger när det gäller att starta en försöksverksamhet för produktion av metanol i de tomma fabrikslokalerna i Vannsäter. Enligt uppgifter hänger nu hela denna fråga på regeringen och på hur snabbt besked kan lämnas. Det är viktigt att snarast få i gång denna verksamhet med tanke på att många av de arbetare som berövades jobbet när massaproduktionen lades ned vid nämnda fabrik ännu inte fått ersättningsjobb.
Är regeringen beredd att omgående ge klartecken för igångsättning av försöksverksamhet för produktion av metanol vid Vannsätersfabriken?
Är regeringen beredd att omgående ge klartecken för igångsättning av försöksverksamhet för produktion av metanol vid Vannsätersfabriken?
Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen är beredd att omgående ge klartecken för igångsättning av försöksverksamhet för produktion av metanol vid Vannsätersfabriken utanför Söderhamn. Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att omgående ta de initiativ som erfordras för att starta försöksverksamhet med metanolproduktion vid samma anläggning. Gunnel Jonäng har frågat mig om jag är beredd att medverka till att metanolframställning omedelbart kan påbörjas i Vannsäter. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Vid kontakter mellan Svensk Metanolutveckling AB och Stora Kopparbergs Bergslags AB samt dess dotterbolag Bergvik och Ala AB har föreslagits att den numera nedlagda sulfitfabriken i Vannsäter utanför Bergvik skulle kunna utnyttjas som försöksanläggning för förgasning av inhemska s.k. biobränslen, närmast skogsavfall och torv. Regeringen uppdrog den 2 augusti i år åt nämnden för energiproduktionsforskning att i samverkan med Metanolbolaget utarbeta och redovisa förslag till en demonstrationsanläggning för metanolproduktion baserad på inhemsk råvara. I regeringsdeklarationen har angetts att produktion av alternativa drivmedel skall påbörjas. Jag räknar med att det förslag som nu utarbetas av nämnden för energiproduktionsforskning och Metanolbolaget och som skall föreligga den 1 december i år skall kunna vara grund för statsmakternas ställningstagande till i varje fall en viktig etapp på vägen mot en inhemsk drivmedelsproduktion i stor skala. Jag är däremot inte beredd att nu, utan att ha sett ett grundligt genomarbetat underlag, lägga fram förslag om igångsättning av det s.k. Bergviksprojektet eller något annat likartat projekt.

Herr talman! En ledare för ungefär en vecka sedan i Söderhamns Hälsinge-Kuriren hade rubriken Metanolskandalen. Jag instämmer i denna rubrik. Det är ungefär fem år sedan Svensk Metanolutveckling AB bildades. Uppgiften för bolaget skulle vara att få fram ett drivmedel som delvis skulle ersätta bensin. Metanolbolaget har, vad jag kan förstå, plockat fram ett digert utredningsmaterial. Man har dessutom begärt att få starta en försöksanläggning för utvinning av metanol ur bl.a. torv och flis. Ett färdigt förslag finns att förlägga denna anläggning till den i mars 1979 nedlagda massafabriken i Vannsäter i Söderhamns kommun. Frågan har hittills förhalats i regeringsbyråkratin och dess evinnerliga utredningsmaskineri. Denna förhalning har i sin tur fått till konsekvens att några ledamöter i styrelsen för Metanolbolaget tröttnat och söker sig andra uppgifter. De 30-40 anställda som finns kvar för efterarbete i den nedlagda fabriken kommer så småningom att bli arbetslösa, om inte försöksverksamheten kommer till stånd. Detta kommer i sin tur att bli ytterligare ett slag mot en redan hårt drabbad kommun som Söderhamn. Det finns alltså en lämplig fabrikslokal i Vannsäter, det finns råvara i närheten och det finns arbetskraft för att det bör vara möjligt att redan nu ge klartecken till att försöksverksamheten förläggs till Vannsäter. Det kan man göra trots att det fortfarande kanske måste plockas fram ytterligare något utredningsmaterial när det gäller den tekniska sidan. Man bör alltså redan nu kunna uttala sig för Vannsäter. Jag befarar att man här håller på att driva ett spel, så att man än en gång skall undandra Söderhamns kommun en industrilokalisering, exempelvis såsom riksdagen gjorde i juni månad när det gällde att förorda byggandet av ett nytt journalpappersbruk. Då gick man förbi Söderhamn, och jag befarar att man tänker göra likadant den här gången. Är det Jämtland, är det Karlsholmsbruk eller någon annan plats som nu är med och figurerar i spelet? Industriminister Åsling har chans att här i dag ge klart besked om att han förordar Vannsäter. Gör han det visar han också socialt ansvar för en hårt drabbad kommun.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag beklagar att industriministern, trots att han inte på något sätt är bunden till vad som förevarit under folkpartiregeringens tid, hänvisar till den utredning som nämnden för energiproduktionsforskning håller på med och som SMAB anser vara helt onödig. SMAB har också klart deklarerat att olika myndigheter i vårt land har en överdriven nit att utreda sönder varje delprojekt som föreslagits av SMAB. Det är också att beklaga att industriministern håller alla dörrar öppna för var en sådan här anläggning skall ligga. Det har klart slagits fast att ytterligare utredningar är onödiga. Redan vid årsskiftet 1978/79 hade Svensk Metanolutveckling tillsammans med Stora Kopparberg efter ett omfattande utredningsarbete kommit fram till att sulfitfabriken i Vannsäter utanför Söderhamn skulle vara lämplig som försöksanläggning. Ett femtiotal jobb skulle då kunna skapas i den fabrik som skulle läggas ned ett halvår senare och där 220 personer var berörda. En övergång till ny produktion skulle kunna mildra konsekvenserna av denna omfattande nedläggning, som drabbade en hel bygd. Därför begärde SMAB redan i januari i år ett sammanträffande med dåvarande energioch industriministrarna. Men träffen kom inte till stånd förrän den 8 maj, hela fyra månader senare. Jag var själv med vid det tillfället. Där presenterades hela det omfattande utredningsmaterialet. Till detta kommer att riksdagen under våren vid två tillfällen — dels i samband med det trafikpolitiska beslutet, dels i samband med det energipolitiska beslutet — klart slog fast det angelägna i att en försöksverksamhet med metanolproduktion snarast kom i gång. Runt om i världen satsas i dag stora summor på att utveckla metanol till ett drivmedel som skall ersätta bensinen. Men här i Sverige håller vi på och hattar på detta vis. I likhet med Bertil Måbrink vill jag framhålla det angelägna i att en bygd som Söderhamn, där över 1 000 jobb har försvunnit de senaste åren och där f.n. 610 personer går arbetslösa, får ett positivt besked om försöksverksamheten med metanolproduktion. I likhet med Bertil Måbrink tycker jag att industriministern här i dag klart skall deklarera sin positiva inställning till att metanolproduktionen i Vannsäter i Söderhamn kommer i gång.

Herr talman! Gunnel Jonäng är förhindrad att ta emot svaret på den ställda frågan, varför jag vill framföra hennes tack för svaret till industriministern. Jag vill gärna anföra några synpunkter på det här ämnet. Jag har följt det med intresse. Redan 1975 väckte jag en motion, med begäran att riksdagen skulle ta upp frågan om möjligheterna att utveckla metanolframställning här i landet. Först senare det året lade regeringen fram en proposition om ett bolag för metanolutveckling. I likhet med de bägge föregående talarna vill jag beklaga att det här tagit så lång tid. Det är egentligen märkligt, eftersom den här frågan är så vital med hänsyn till vår energisituation och utvecklingen på oljeområdet. Det är känt att upp till 15-20 96 metanol kan blandas i bensin utan att man behöver ändra motorerna. Man vinner också den fördelen att man kan minska tillsatsen av bly i bensinen. Dessutom skulle man kunna skapa sysselsättningstillfällen och ta till vara avfallsresurser som eljest går till spillo. De här ställda frågorna får väl ses som en påtryckning på regeringen att verkligen ta tag i problemet för att snabbt få fram försöksverksamhet med metanolframställning, framför allt ur beredskapssynpunkt men också ur sysselsättningssynpunkt. Vi vill från vår sida också framhålla vilken betydelse den här anläggningen skulle ha för sysselsättningen i Gävleborgs län och i Vannsäter-Söderhamnsområdet. De föregående talarna har anfört skälen, och jag vill instämma däri. Riksdagen beslutade i våras på förslag i en centermotion att det skulle bli en försöksverksamhet, och vi hoppas nu att regeringen verkligen griper sig an frågan med snabbhet. Man kan väl också utläsa av svaret att det finns vissa utsikter: ”Vid kontakter mellan Svensk Metanolutveckling AB och Stora Kopparbergs Bergslags AB samt dess dotterbolag Bergvik och Ala AB har föreslagits att den numera nedlagda sulfitfabriken i Vannsäter utanför Bergvik skulle kunna utnyttjas som försöksanläggning” osv. Detta kommenteras inte på annat sätt, det bara refereras. Jag vet emellertid att Svensk Metanolutveckling AB har funnit den här platsen lämplig, och jag vet också att Stora Kopparberg har satsat ordentligt på att verkligen få anläggningen till stånd. Den skulle passa bra i fabriken i stället för den massafabrikation som har lagts ner under våren, och den skulle skapa sysselsättning i orten. Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att regeringen ändå är böjd för att anta det här förslaget. Skulle det inte antas utan man skulle söka en annan ort, så skulle nya utredningar krävas, vilket skulle försena projektet med kanske ett år, och här är det ju bråttom. Om det nu blir en försöksverksamhet, bör den ju förhoppningsvis leda till en reguljär, permanent produktion, och då kommer även andra orter in i bilden. Vi förväntar nu att industriministern omgående tar tag i ärendet och leder det till ett beslut som innebär försöksverksamhet i Vannsäter.
Herr talman! Jag förstår frågeställarnas otålighet, och jag tycker också att arbetet med frågan om metanoltillverkning har tagit väldigt lång tid i det här landet. Det är min ambition att, i den mån jag kan påverka utvecklingen, försöka påskynda detta. Men att i ett skede, när vi står inför avgörande beslut —- medelsanvisningar etc. — binda sig för en bestämd ort, även om den har stora förtjänster, är naturligtvis att föregripa det ställningstagande som måste ske inom kort. Som jag sade i mitt svar räknar jag med att det kompletterande utredningsmaterial som återstår för ett ställningstagande skall föreligga redan före december månad. Då är det också meningen att regeringen skall fatta beslut i frågan. Att under sådana förhållanden föregripa ställningstagandet och villfara frågeställarnas önskemål om att diskutera en bestämd lokaliseringsplats är självfallet omöjligt.

Herr talman! Det borde inte vara svårt för industriministern att diskutera en förläggning i dag, eftersom man hos Svensk Metanolutveckling AB anser att den här frågan är färdigutredd.

Bl. a. säger man där att den planerade demonstrationsanläggningen för metanolproduktion ur torv och flis måste byggas. Det heter vidare: ”Projektet skall genomföras i samarbete med lämpliga intressenter inom näringslivet och med utnyttjande av den längst utvecklade teknologin på området. Den geografiska placeringen av anläggningen kan vara en förhandlingsfråga om någon part inte anser Bergvik vara en lämplig lokalisering.” Fullt klart är ändå att SMAB anser att Bergvik är en mycket lämplig lokaliseringsort. Där finns råvaror i form av både flis och torv. Söderhamnsområdet inkl. Bergvik är en mycket hårt drabbad bygd, och industriministern har nu ett utmärkt tillfälle att göra en mycket viktig regionalpolitisk markering. Det bör bl.a. framstå som angeläget om man menar allvar med regeringspropositionens skrivning om att den regionala balansen måste förbättras. Säg klart i dag ifrån att Bergvik skall få metanolanläggningen!

Herr talman! Det är bedrövligt att man skall behöva slåss på detta sätt om en mindre industri, men att vi måste göra det beror på den planlöshet som förekommer i vårt land och som inte minst den borgerliga regeringen har ett stort ansvar för. Det saknas en långsiktig planering när det gäller både träindustrin och skogsindustrin. En plats som från början har aktualiserats i samband med den verksamhet som vi nu diskuterar är dock Vannsäter. Industriministern kan då inte gömma sig bakom ett besked om att ytterligare utredningar måste genomföras. Jag kan acceptera att dessa ytterligare utredningar måste genomföras, men de har teknisk inriktning, och det finns ett beslut om att en försöksverksamhet skall startas. Jag accepterar alltså helt att dessa utredningar skall slutföras till december, men man kan såvitt jag förstår redan i dag fatta ett beslut om på vilken plats försöksverksamheten skall bedrivas. På den punkten tycker jag att industriministern skall ge ett klart besked. Industriministern känner mycket väl till problemen i Söderhamn. Jag tycker att det i första hand är folkpartiregeringen som har ansvaret för att denna fråga har förhalats, men att nu också herr Åsling är beredd att, trots de problem som finns, ytterligare dra ut på behandlingen av denna fråga tycker jag är tecken på en viss hänsynslöshet mot en kommun och ett län som sysselsättningsmässigt har drabbats oerhört hårt. Jag har inte tackat för svaret på min fråga, och jag tänker inte heller göra det så länge herr Åsling inte ger ett klart besked.
Herr talman! Jag vill understryka vikten av att försöksverksamheten snabbt kommer i gång. Även om det gäller en försöksverksamhet, skall syftet givetvis vara att snabbt få till stånd en produktion. Allting tyder också på att det finns förutsättningar för att detta skall kunna lyckas. Men man räknar med att det kommer att ta sex sju år innan en permanent produktion kommer i gång. Därför är det mycket angeläget att verksamheten nu snabbt kan startas. Med hänsyn till att man tar i anspråk en anläggning som tidigare har utnyttjats för massaproduktion och att arbetskraft på orten faktiskt går och väntar på jobb — det gäller både anställda inom företaget och personer som är anmälda som arbetslösa — är det angeläget att någon form av verksamhet kan sättas i gång. Söderhamnsområdet har farit illa genom strukturomvandlingar av olika slag. Vi riksdagsledamöter minns hur man en gång stred för att få myntverket utlokaliserat till Söderhamn men misslyckades med detta. Vi har också kämpat för att stiftelsen för de skyddade verkstäderna, dvs. Samhällsföretag, skulle förläggas till Söderhamn men inte heller haft framgång i denna strävan. Vi har nu förhoppningar om att det på det aktuella området skall göras en permanent statlig satsning, som skall ge god utdelning. Vi kan också, som jag ser det, av industriminister Åslings svar att döma ställa förhoppningar på att industriministern kommer att fatta ett för Söderhamnsorten positivt beslut.
Herr talman! Bertil Måbrink sade att det var bedrövligt att vi höll på så här. Jag kan i och för sig instämma i det. Det kan inte vara rimligt att riksdagen tar upp sin tid med att diskutera en liten detalj — låt vara att det gäller lokaliseringen av en försöksanläggning — när vi i regeringen är mitt inne i en beslutsprocess som kommer att leda till resultat och förslag inom kort. Skall vi hantera alla industrifrågor på det sättet måste jag säga att det då i själva verket är den stora planlösheten som sätter sin prägel på verksamheten, och det vill jag inte vara med om. När vi är färdiga med förhandlingar och medelsanvisningar skall vi komma tillbaka i den här frågan. Till dess får ni vara vänliga att ge er till tåls. Vi kommer med förslag. Och det är min ambition att det inte skall dröja särskilt många veckor innan vi är klara med beslut.
Herr talman! Ansvaret för att riksdagens tid upptas på det här sättet faller inte på frågeställarna utan på de ansvariga departementscheferna och i sista hand regeringen. Det handlar ju inte bara om metanol — där vi kanske får besked i december eller januari — utan som jag sade måste det handla om hela industripolitiken och, om jag håller mig till skogssektorn, om hela skogsindustripolitiken. På det området finns det inte någonting konkret än — och Gävleborgs län är ett av de län som är mest beroende av skogen för sysselsättning och annat. Här finns en planlöshet som vi upplever blir värre och värre. Det råder nu praktiskt taget anarki. Man överlåter åt de privata företagen att rumstera om nästan hur som helst, och industrier och jobb bara rasar bort.
Herr talman! Industriministern återkommer ständigt till den här utredningen. Men jag vill än en gång erinra om att när riksdagen tog det energipolitiska beslutet i våras fick regeringen riksdagens uppdrag att tillsammans med SMAB skapa ekonomiska möjligheter så att en sådan här försöksverksamhet skulle komma i gång. Trots dessa klara uttalanden stoppades förslaget in i en utredning, som har en sammansättning som gör det mycket svårt för SMAB att påverka arbetet i utredningen. Det är ändå så att Svensk Metanolutveckling fått riksdagens uppdrag att leda det utredningsoch utvecklingsarbete som erfordras för att förse Sverige med detta alternativa drivmedel. Det har man gjort, men det har skapats svårigheter här. När nu Svensk Metanolutveckling anser att det inte behövs några mer utredningar för att bestämma lokaliseringsort, då måste vi väl i rimlighetens namn ta det ordet för gott.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder som räddar sysselsättningen vid AB Polarvagnens fabriker. verksamhet. Nils-Olof Grönhagen har därvid särskilt framhållit Sollefteå medan Bengt Wiklunds fråga hänför sig till bolagets fabriker i Västernorrland och Västerbotten. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt vad jag har erfarit stod det redan under våren 1979 klart för ledningen i AB Polarvagnen att åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med bolagets kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska problem. Ett åtgärdsprogram lades fast. Detta innefattade en neddragning och koncentration av bolagets verksamhet och ledde till beslut om nedläggning av enheten i Junsele. Under sensommaren förvärrades bolagets likvida situation, vilket medförde att bolaget beslöt att inställa sina betalningar den 1 oktober 1979. I samband härmed utsågs en god man enligt ackordslagen för att utreda förutsättningarna för en rekonstruktion av bolaget. Gode mannens redovisning av läget beräknas föreligga om någon vecka. För att bereda gode mannen möjlighet att fullfölja utredningsarbetet har regeringen beviljat bolaget statlig garanti för vissa nödvändiga banklån. Regeringen är väl medveten om Polarvagnens betydelse för sysselsättningen i regionen. Enligt vad som framkommit har bolaget betydande styrka genom sin kunniga personal, moderna produktionsapparat och inarbetade marknadsställning. Jag räknar därför med att bolaget efter en rekonstruktion skall kunna fortsätta sin verksamhet med i huvudsak samma omfattning som nu. Det torde dock vara ofrånkomligt att enheten i Junsele läggs ned. Jag har erfarit att ansträngningar görs för att söka få annan verksamhet förlagd till Junsele.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för hans svar på min fråga om Polarvagnen. Tyvärr dämpar nog inte svaret den oro som de anställda känner för framtiden. För att ta ett exempel: orten Junsele tappar 37 arbetstillfällen. Det är för den orten i stort sett detsamma som det skulle vara för Göteborg om varven lades ned. Det visar problemets storlek. Det har också hänt ett och annat som väcker undran. Så t.ex. såldes ett av bolagets företag två dagar innan betalningarna inställdes. Och detta gjordes utan de anställdas vetskap. Andra märkliga affärer skymtar i bakgrunden och inger oro för företagets framtid. Fyra inlandskommuner är i hög grad beroende av företaget i sysselsättningshänseende — det framgår också av industriministerns svar. Betydande statliga och kommunala medel har under åren satsats. Det måste därför ses som en självklarhet att erforderliga åtgärder vidtas så att sysselsättningen räddas — givetvis också för de redan uppsagda. Om så erfordras måste en annan produktion igångsättas. För det måste vara ett samhällsintresse att arbetskraften tas till vara och att de lokaler som finns utnyttjas. Detta påpekar även industriministern i sitt svar. Om man därtill lägger att de orter som i dag berörs redan tidigare har stora problem inser man att det bidrag på 2 milj.kr. som förra veckan gavs inte löser problemet. Nu säger industriministern att ansträngningar görs för att söka få annan verksamhet till Junsele. Vilka gör dessa ansträngningar? Bland de anställda diskuteras ett statligt deleller helägarskap för företaget — man tror att detta skulle vara en möjlig lösning av problemet. Kan industriministern tänka sig en sådan lösning?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, dock inte för svarets innehåll. Min fråga gällde vad regeringen tänker vidta för åtgärder för Sollefteå kommun, där Junsele ligger. Svaret från industriministern är kort och gott: ”Det torde dock vara ofrånkomligt att enheten i Junsele läggs ned.” Jag vill erinra industriministern om att AB Polarvagnen ursprungligen hade sitt säte i Junsele. Av någon anledning kom företagsledningen och de kommunala myndigheterna inte riktigt överens, vilket gjorde att företagsledningen tog kontakt med andra orter, bl.a. Kramfors. Jag hade förmånen att bli uppvaktad av företagsledningen när man ville förlägga hela verksamheten till Kramfors. I den kommunen förde vi och för fortfarande en politik som innebär att vi inte tar sysselsättningstillfällen från Norrlandskommunerna — däremot tar vi gärna emot företag söderifrån. Därför meddelade jag Polarvagnens ledning att vi var förhindrade att föra konkreta diskussioner om en förläggning av verksamheten till Kramfors så länge den inte hade gjort upp med de kommunala myndigheterna i dåvarande Junsele. Jag bad företagsledningen göra detta klart för de kommunala myndigheterna och eventuellt återkomma. Man återkom inte, och resultatet blev att man gick över gränsen till Västerbotten med denna verksamhet. Så småningom återkom Polarvagnen till Junsele med en mindre enhet, som i dag har strax under 40 anställda. Församlingen Junsele omfattar drygt 2 000 människor, och det har tidigare sagts vilken effekt en nedläggning kan få för denna lilla ort. Jag vill ställa en följdfråga till industriministern: Omfattar de 2 milj.kr. som nu har anvisats till företaget också åtgärder för att tillgodose Sollefteå kommun och orten Junsele med en fortsatt trygg sysselsättning för dem som där drabbats?

Herr talman! Två av frågeställarna sade att innehållet i svaret inte var mycket att tacka för. Det är ganska självklart att jag inte kan bli särskilt utförlig eller precis eftersom vi är inne i arbetet med en rekonstruktion av företaget. Det tillhör ju bilden att då pågår förhandlingar och då prövar man olika möjligheter för att lösa den kris som företaget befinner sig i. Jag skulle möjligen kunna tillägga att det vore önskvärt om vi kunde få ha riksdagsdebatter som denna när vi vore litet längre framme med förslag till konkreta åtgärder som statsmakterna kan hjälpa till med. När frågorna kommer på detta stadium är det inte lätt att vara mera precis och utförlig än jag nu har varit. Får jag till John Andersson säga att de 2 miljoner i industrigarantilån som beviljades alltså inte var något bidrag utan en statlig garanti för banklån, som erfordrades för att skaffa det rådrum för företaget som är nödvändigt för att genomföra rekonstruktionen. På frågan om huruvida ett statligt delägarskap skulle vara möjligt vill jag svara att det är inte möjligt. Det är inte på det sättet som staten skall medverka till att utveckla näringslivet. Nils-Olof Grönhagen frågade om de 2 miljonerna även gäller för Sollefteå, dvs. Junseleanläggningen. Denna rekonstruktion omfattar ju hela företaget, och beträffande Junsele är det möjligt att man får använda regionalpolitiska stödformer för att uppmuntra någon annan form av sysselsättning. Till sist vill jag säga till Bengt Wiklund att man självfallet skall vara restriktiv med stödåtgärder. Vi har all anledning att stryka under det med dubbla streck i denna budgetsituation. Men det gäller också att slå vakt om sysselsättningen, och i bygder som dem vi här diskuterar måste samhället aktivt gå in.
Herr talman! Industriministern säger att ett delägarskap från statens sida i företaget inte är möjligt. Däremot tycks han mena att det är fullt möjligt och brukligt att kommunala och statliga medel satsas i privatföretagen utan att någon insyn garanteras. Och då går det som det har gått i detta fall. Jag fick inget svar på min direkta fråga om vilka som nu gör ansträngningar för att söka få en annan verksamhet förlagd till Junsele. Det skulle ha varit intressant att få den frågan besvarad.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat arbetsmarknadsministern vad regeringen har gjort och vad regeringen kommer att göra för att förhindra nedläggningen av Esseltes tillverkningsenhet i Gävle. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Esselte tillverkar i Gävle olika typer av skrivblock. Enligt vad jag har erfarit inledde bolaget förhandlingar med de anställda om nedläggning av enheten i Gävle redan för två år sedan. Huvudanledningen till detta var att importen av block, främst från låglöneländer, sexfaldigats under 1970-talet. För att kunna bibehålla blocktillverkningen ansåg Esseltes ledning det vara nödvändigt att koncentrera produktionen från hittillsvarande två enheter till en. Beslut har därför fattats om att Gävlefabriken skall läggas ned, vilket skett efter sedvanliga förhandlingar med de anställda enligt medbestämmandelagen. Avvecklingen har redan påbörjats. Verksamheten i Gävle sysselsätter i dagsläget ca 35 personer mot tidigare ca 60. I april 1980 beräknas verksamheten komma att upphöra. Som svar på Bertil Måbrinks fråga vill jag först påpeka att regeringen inte har några formella möjligheter att förhindra att ett enskilt företag, efter lagstadgat samråd med de anställda, beslutar om nedläggning av en produktionsenhet. I det aktuella fallet har emellertid företrädare för industridepartementet vid flera tillfällen haft kontakt med Esselte för att följa utvecklingen i Gävle. Esseltes ledning har därvid meddelat att man gör stora ansträngningar för att finna andra företag som kan erbjuda ersättningssysselsättning i Gävle. Enligt vad jag har erfarit pågår f. n. underhandlingar med ett annat företag i denna fråga. Jag hyser därför förhoppningar om att Esselte skall kunna medverka till att någon form av ersättningsindustri kommer till stånd.

Herr talman! Jag tackar industriministern för att han klargjorde i sitt svar att regeringen inte har några som helst möjligheter att ingripa i det här fallet. Det är andra gången jag tar upp frågan om Esselte, och jag gör det därför att vi här har ett upprörande exempel på hur det privata kapitalet egentligen hanterar människor och kommuner liksom ett bevis för att företaget totalt struntar i sitt sociala ansvar. Det förhåller sig nämligen så att Esselte bevisligen går med vinst i Gävle. Det handlar alltså inte om att tillverkningen där har varit förlustbringande. Men vinsten är enligt aktieägarna för liten. Den är 10-11 96, men enligt dem bör den ligga på 20 96. Det är detta det handlar om här, och ingenting annat. Det är riktigt, herr industriminister, att arbetarna har suttit och diskuterat i två år utan resultat. De är trötta på MBL-terapi. Det är nämligen det saken gäller, och ingenting annat. De anställda vid Esselte i Gävle har med hjälp av ekonomisk expertis visat att det är lönsammare för företaget att ha tillverkningsenheten kvar i Gävle än att flytta den. Detta har företaget delvis erkänt. Men trots detta och trots den aktivitet och ambition som de anställda visat prov på för att verkligen komma fram med något konstruktivt, så har företaget bara kört över alltsammans. Företaget struntar alltså i det, och det visar vilken funktion MBL egentligen fyller. Esselte redovisar enorma vinster. Det är ett av de mest lönsamma företagen i det här landet. Pengarna investeras i fastigheter, i datorbranschen och i andra länder. En produktion inom Esselte som är lukrativ är läromedelsproduktionen. Om jag inte har alldeles fel har Esselte nära nog monopol när det gäller läromedel för gymnasieskolan. Dessa läromedel kommer från Esseltes företag i Hongkong och i andra länder. Läromedlen har tillverkats mycket billigt, varefter de säljs till väldigt höga priser i det här landet. Om nu herr Åsling inte har makt att ingripa, kan herr Åsling ändå ta ytterligare ett initiativ och sätta sig i förbindelse med företaget och begära att enheten i Gävle behålls?
Herr talman! Jag företräder en industripolitik som förutsätter att företagen känner sitt ansvar, och det förutsätter också att företagen har frihet att arbeta under ansvar inom de ramar som har uppdragits i den här kammaren. Det finns i det avseendet ingenting att anmärka mot Esseltes hantering av Gävlefabriken. Däremot kan man naturligtvis inte blunda för frågans bakgrund. Importen av de här blocken kommer till stor del från vissa öststater, och den har ökat från 500 ton 1970 till 3 200 ton 1977. Det är för att klara denna lågpriskonkurrens som företaget har ansett sig nödsakat att koncentrera sin produktion till en enda enhet, dvs. den i Bjärnum i Kristianstads län. Valet mellan Gävle och Bjärnum kan naturligtvis diskuteras, och jag vet att de anställdas organisationer har gjort detta. Men jag har ingen möjlighet att bedöma vad som är rimligt i det sammanhanget. Jag måste emellertid säga till herr Måbrink att det är angeläget att företag ser till att de har en rationell produktion, så att de kan erbjuda så många som möjligt av sina anställda en trygg sysselsättning.
Herr talman! Med anledning av industriministerns konstaterande att Esselte har visat sitt ansvar när det gäller enheten i Gävle vill jag säga att jag ju för en stund sedan redovisade fakta här i talarstolen. Det är uppseendeväckande att industriministern trots detta säger att företaget har tagit sitt ansvar. Det är riktigt att det sker en import från andra länder, men samtidigt har ändå Esseltes enhet i Gävle ökat produktionen. Det har införts flera skift, och man har ställt oerhört stora krav på de kvarvarande anställda för att antalet skift skall kunna ökas ytterligare. Detta visar väl någonting annat än vad företaget försöker göra gällande.

Herr talman! Mot bakgrund av att två chilenska medborgare meddelats beslut om avlägsnande från Sverige med verkställighet till annat land än hemlandet har Oswald Söderqvist frågat mig om regeringen ämnar fortsätta den skärpning av attityden mot latinamerikanska flyktingar som han anser dessa fall vara exempel på. Jag vill med bestämdhet hävda att Sverige inte har skärpt attityden mot latinamerikanska flyktingar. På grund av sekretessbestämmelserna är jag förhindrad att redogöra för de närmare omständigheter som föreligger i de ärenden som herr Söderqvist har tagit upp. Jag är därför hänvisad till att besvara frågan generellt med utgångspunkt i principerna för flyktingars rätt till fristad i Sverige. I 2§ utlänningslagen slås fast att det krävs synnerliga skäl för att politisk flykting inte skall få fristad i Sverige, när han eller hon har behov av det. Politisk flykting är den som i sitt hemland löper risk för politisk förföljelse. Flykting som redan har fått fristad i annat land är inte i behov av fristad här. Han skall därför vid prövning av ansökan om uppehållstillstånd i Sverige jämställas med utlänningar i allmänhet i fråga om rätten att få stanna här. Han faller alltså i princip in under bestämmelserna om den reglerade invandringen och bör ha tillståndsfrågan ordnad före inresan i Sverige om han avser att bosätta sig här. De av herr Söderqvist åberopade fallen skall sålunda bedömas med hänsyn till andra skäl än flyktingskäl, eftersom de berörda personerna har fristad i annat land. Det kan nämnas att regeringen den 11 oktober 1979 av andra skäl än politiska upphävt avlägsnandebeslutet i ett av de fall som här nämnts medan det andra är föremål för ny prövning. Slutligen vill jag nämna att Sverige sedan 1973 har tagit emot ca 10 000 personer från olika länder i Latinamerika. Det stora flertalet av dem har kommit från Chile. Dessa personer har antingen överförts till Sverige inom den s.k. flyktingkvoten eller kommit hit på eget initiativ. Möjligheterna för latinamerikanska flyktingar att få en fristad i Sverige har alltså på intet sätt förändrats under senare tid.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

Det har blivit en skärpning av den redan tidigare mycket restriktiva svenska flyktingpolitiken. För att få det bestyrkt kan man bara fråga flyktingarna själva, vare sig de kommer från Latinamerika eller från andra länder, eller deras organisationer. Man kan fråga dem som redan har fått en fristad här och blivit betraktade som invandrare hur det är när de eventuellt vill ta hit familjemedlemmar av olika skäl. Avvisningarna, förpassningarna och utvisningarna har ökat i Sverige i takt med att den ekonomiska krisen har förvärrats. När det gäller de fall jag har tagit som exempel respekterar jag naturligtvis sekretessbestämmelser osv. Det förhållandet att inte båda redan har blivit utvisade eller försvunnit från Sverige beror inte på regeringens välvilja eller på en bättre svensk flyktingpolitik eller på en human svensk invandrarpolitik. Det beror uteslutande på en vaken allmän opinion, som tar itu med de här frågorna och börjar leva rövare eller väcka rabalder kring fallen. För det faller man undan! Den ena av de personer som här är aktuella bor i mitt eget hemlän, Uppsala län, och i det fallet har det varit en mycket kraftig offentlig opinion från alla möjliga håll. Det har gjort att denna person fortfarande är kvar i Sverige. Jag är övertygad om att hon inte hade funnits kvar om inte allmänheten reagerat. Det har funnits många andra sådana fall under de år som har gått. Sverige som nation eller regeringen kan alltså inte åberopa det som argument för att vi har en bra flyktingpolitik. Det talas om skillnader mellan flyktingar som kommer från andra länder. När det gäller latinamerikanska flyktingar har i detta och många andra fall Spanien varit aktuellt. Spanien har fått bättre inre förhållanden, de demokratiska rättigheterna och annat har förbättrats. Men det är ett faktum att många latinamerikanska flyktingar, framför allt chilenare, har varit påpassade av den spanska säkerhetspolisen, den beryktade och ökända DINA, som har hållit dem under uppsikt. De har känt sig hotade och förföljda också i Spanien. Det är ett viktigt, stort och starkt argument för att man inte skall skicka i väg folk till Spanien utan att noggrant undersöka vad som kommer att hända med dem där. I andra fall är det fråga om familjeskäl, som också bör beaktas på ett bättre sätt. Jag hävdar alltså fortfarande att det finns en skärpning och att det inte är rekommenderande för Sverige.
Herr talman! Det är riktigt som Oswald Söderqvist säger att vi i sakfrågan har olika uppfattningar. Jag hävdar ännu en gång att en skärpning i politiken inte har skett på denna punkt. De exempel Oswald Söderqvist anför ger heller inte belägg för att så skulle vara fallet. Man kan inte hävda att man är politisk flykting när man har en fristad i Spanien. De berörda personerna har inte heller hävdat att de sökte asyl här i Sverige på grund av politisk förföljelse i Spanien, där de redan har asyl. Påstående står här alltså mot påstående. Jag vidhåller vad jag har sagt, nämligen att någon skärpning i denna fråga icke har ägt rum. Däremot vill jag säga att jag ingenting har emot en vaksam opinion. Invandraroch flyktingfrågorna i Sverige är svåra, varför det är viktigt att statsmakternas åtgärder bevakas. Jag kommer att ta hänsyn till de opinioner som kommer till uttryck i den mån de är förenliga med den invandringspolitik som vi för.
Herr talman! Det finns naturligtvis statistik som vi kan ta fram och återkomma till beträffande antalet avvisningar, förpassningar och andra saker. Vi vet, liksom säkert också statsrådet, att det har blivit en skärpning. Många fall får vi aldrig reda på, därför att vederbörande stoppas innan de hinner komma in i landet och vända sig till myndigheterna. Det är fortfarande polisen som har hand om avvisningsbesluten vid våra stora flygplatser och i våra hamnar. Sedan tycker jag att det i alla fall är en något slarvig argumentation av statsrådet att här tala om Spanien som ett land som beviljar fristad till personer vilka förpassas eller utvisas dit. All right, Franco har dött och vi har fått en viss uppmjukning av polisförtrycket och det fascistiska förtrycket i Spanien. Så långt är det riktigt. Men fortfarande finns den spanska säkerhetspolisen kvar med i stort sett samma organisation. Den har samma chefer och samma personal som fanns under Francotiden. Vi och också statsrådet vet — om statsrådet inte vet går det bra att ta reda på det — att denna polis har intima kontakter och förbindelser med motsvarande myndigheter och repressiva apparater i hela Latinamerika. Här finns inga vattentäta skott utan tvärtom lämnar Spanien frikostigt upplysningar till polis och militär i Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay och alla andra diktaturer som finns i Latinamerika. Jag tycker därför att det är dåligt att här stiga upp och säga att man utan vidare kan skicka tillbaka folk till Spanien utan att de löper någon risk, för där har de en fristad. Så slarvigt tror jag inte att man får behandla frågor som gäller människors väl och ve.
Herr talman! Jag sade att man i de berörda fallen inte har åberopat skälet att man här skulle behöva söka politisk asyl därför att man bor i Spanien. Dessutom vill jag upplysningsvis omtala att Spanien nyligen ratificerat Genévekonventionen.
Herr talman! De här exemplen kan vi kanske inte tala om — vi skall inte gå in på sekretesslagen och säga det vi inte får säga — men ganska säkert är att åtminstone i ett av de fall som jag har tagit upp har som skäl åberopats att man just i Spanien känner sig förföljd samt påpassad, övervakad och skuggad av den spanska säkerhetspolisen. Åtminstone i det fallet är den beskrivning som statsrådet här har givit oriktig. Fortfarande kvarstår det faktum att just Spanien, som är det land som är aktuellt i det här fallet, inte kan betecknas som en stat där människor kan ha en fristad. Tyvärr är världen sådan att det inte hjälper att konventioner är ratificerade, eftersom sådana organisationer som säkerhetspolisen inte bryr sig om internationella konventioner. Vi kommer säkert också att få uppleva liknande fall i andra stater av liknande typ, där man åberopar sådana saker men där de alltså inte är relevanta, dvs. där de inte stämmer med verkligheten. Detta bör vi i Sverige ta hänsyn till när vi behandlar sådana fall och inte bara slarvigt säga att när flyktingarna kommer hit via ett annat land är det bara att skicka dem tillbaka dit, och så är allting gott och väl. En sådan flyktingpolitik skall vi inte ha!

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen kommer att vidta åtgärder för att trygga invandrares anställningsskydd under den tid ansökan om förlängt arbetstillstånd färdigbehandlas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. En dom från i somras av arbetsdomstolen har fäst uppmärksamheten på att gällande bestämmelser inte ger en utländsk arbetstagare trygghet i anställningen under hela den tid hans ansökan om förlängning av arbetstillstånd är under prövning. Det hänger samman med att det är straffbart för en arbetsgivare att i sin tjänst ha en utlänning som saknar föreskrivet arbetstillstånd. I den nämnda domen ansågs arbetsgivaren ha rätt att omedelbart avbryta anställningsförhållandet sedan arbetstagarens tillstånd hade löpt ut. Det är möjligt att en sådan rätt föreligger även när frågan om ett nytt tillstånd är under prövning hos statens invandrarverk eller — i ett besvärsärende — hos regeringen. I en skrivelse till regeringen har LO föreslagit sådana ändringar av gällande bestämmelser, att invandrares anställningsskydd i den sist nämnda situationen tryggas. Förslaget är nu ute på remiss. Frågan kommer så snart remissyttrandena har kommit in att skyndsamt behandlas i regeringskansliet. Jag räknar med att en ändring av gällande regler inom kort skall kunna genomföras som tillmötesgår invandrarens krav på trygghet i anställningen medan hans ansökan om förlängning av arbetstillståndet behandlas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Min fråga påvisar att det uppenbarligen föreligger motstridighet mellan utlänningslagstiftningen och lagen om anställningsskydd. Detta missgynnar starkt invandrarna. Här öppnas alltså möjligheter för arbetsgivarna att kringgå trygghetslagen och godtyckligt avskeda invandrare. Detta missförhållande, som förstärker otryggheten som invandrare i övrigt har, bör med det snaraste åtgärdas. Detta kan ske genom en ändring i utlänningslagen som innebär att arbetstillstånd får förlängd giltighet till dess att ny ansökan om förlängt arbetstillstånd är färdigbehandlad. Detta är en ståndpunkt som vi i vänsterpartiet kommunisterna har gemensam med såväl LO som TCO. Det är tillfredsställande att regeringen nu också har insett de gällande bristerna i lagstiftningen, och det är för mig bara att ställa förhoppningen att statsrådets svar inte bara är en välvillig deklaration, utan att det kommer att med det snaraste följas av handling.

Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för kammarens sammanträden den 5 november — den 20 december 1979 och en preliminär ärendeplan för behandling i kammaren av utskottsbetänkanden den 7 — den 29 november 1979. Av tidsplanen framgår bl.a. att kammarens sista arbetsplenum före jul hålls torsdagen den 20 december och att det sista sammanträdet för besvarande av frågor och interpellationer äger rum måndagen den 17 december. En förteckning över de propositioner som kommer att överlämnas till riksdagen under tiden fram till juluppehållet beräknas föreligga vid månadsskiftet oktober-november.

Herr talman! Låt mig inleda med att uttrycka min avsky över de just fällda politiska domarna i Prag. Vi har från arbetarrörelsens sida gjort vad vi har kunnat — begärt att få skicka observatörer och protesterat. Och jag hoppas att det blir en stark internationell opinion mot dessa domar. Jag tillhör inte dem som tycker att utrikesministerposten — med kristallkronor eller ej — är oviktig. Mot den bakgrunden beklagar jag att inte utrikesministern, innan domarna föll, med större kraft har uttryckt Sveriges avsky inför dessa skändligheter. 3 Herr talman! Vi socialdemokrater sökte göra valrörelsen 1979 till ett lågmält samtal om de allvarliga problem som vi gemensamt står inför. Vi ville för väljarna berätta om vår politik utan att göra gällande att vi hade svaren på alla frågor, lösningarna på alla problem. Vi ville varna för allt starkare och aggressivare högerkrafter. Vi ville lägga grunden till en brett förankrad reformpolitik för att värna sysselsättningen och trygga välfärden i 1980-talets svenska samhälle. Vi siktade på breda lösningar i Sveriges riksdag. Valrörelsen präglades för vår del av en känsla av allvar och ansvar. Men vi möttes också av en glädje och en entusiasm som överträffade alla förväntningar och som visade att människorna upplever det politiska arbetet som någonting väsentligt. Vi har kanske aldrig gjort en bättre valrörelse. I valet rådde vänstervind. Socialdemokratin gick stärkt ur valet, både röstmässigt och politiskt. Ändå blev resultatet en besvikelse för oss. Det fattades några tusen röster för att vårt parti åter skulle få överta den politiska ledningen i landet. Vi hade visserligen inga illusioner om de svårigheter som vi skulle möta i dessa tider, men vi kände en övertygelse om att kunna ge landet en fast ledning i en svår tid. Mitt i besvikelsen upplever vi ändå en känsla av trygghet. Vi gav väljarna en riktig beskrivning av verkligheten. Den håller vi fast vid även efter valet. Vi lade fram ett genomarbetat program före valet. Det håller vi fast vid även efter valet. Det kommer vi i framtiden att genomlysa, utveckla och förbättra. De borgerliga partierna tappade stöd i väljarkåren, samtidigt som den politiska tyngdpunkten på ett påtagligt sätt försköts åt höger. Den borgerliga riksdagsmajoriteten minskade från elva till ett mandat. Moderaterna blev det klart största borgerliga partiet. Efter åtskilliga veckors förhandlande blev det en trepartiregering som utfärdade en regeringsförklaring som aldrig underställts folket i val. Hade denna förklaring underställts människorna skulle den borgerliga majoriteten säkert gått helt förlorad. Landets liberala parti, folkpartiet, blev åter bundsförvant med landets högerparti, moderaterna. Detta är veterligen unikt. Inte i något annat land regerar liberalerna ihop med högern. Kanske det beror på att man på andra håll i världen insett att högern alltid varit ett större hot mot de s.k. socialliberala idéerna än den demokratiska arbetarrörelsen. Den insikten har inte spritt sig i den svenska liberalismens led. Ett år före valet gjorde folkpartiet något som möjligen kunde tolkas som en utbrytning från blockpolitiken, som i ett cykellopp. Men några veckor före valet infångades utbrytaren av den borgerliga klungan, och sedan gick folkpartiet på rulle med moderaterna i en fullt genomförd blockpolitik. Centern är valets stora förlorare. Centern förlorade en fjärdedel av sina väljare. Ett nederlag av den omfattningen är nära nog unikt i svensk politik. Det är förmodligen otänkbart i något annat land eller i något annat parti att först förlora var fjärde väljare och sedan ställa krav på att få bilda regering och besätta statsministerposten. En enkel självprövning borde ge vid handen att en sådan regering måste få en mycket svag auktoritet. Det bekymrar inte centern. På valnatten sade Thorbjörn Fälldin att man skulle bedriva självrannsakan. Den torde ha bedrivits i det fördolda. Den torde numera också vara avslutad. Svaret har givits i handling genom att centern har satt sig i en regering på moderaternas nåde och med ett starkt ökat högerinflytande. Det är ett ganska snöpligt slut efter alla stolta löften om 400 000 nya jobb, vårdnadsbidrag, regional utjämning och allt det andra. Men kärnkraften återstår ju. Det är riktigt. I valrörelsen förklarade centerledaren att ett ja i folkomröstningen endast betydde ja till ett byggande av reaktorerna. Fortfarande kunde man emellertid förhindra laddning av reaktorer med hjälp av villkorslagen. Därför borde medborgarna rösta på centern. När vi socialdemokrater frågade vad en folkomröstning i så fall hade för mening, utsattes vi för våldsamma känslomässiga angrepp där vi beskylldes för att nonchalera säkerheten. Denna uppläggning tjänade centerns politiska syfte att vinna röster i valet eller förlora så litet som möjligt. Men denna ståndpunkt övergav centern omedelbart i regeringsförhandlingarna. Ty då var det politiska syftet att komma överens med folkpartiet och moderaterna. Efter ett ja i folkomröstningen är centern beredd att i regeringsställning medverka till laddning av reaktorerna enligt den tolkning av villkorslagen som den tidigare folkpartiregeringen gjorde. Samtidigt har vi kunnat bevittna med vilken snabbhet centerledningen förflyttat sig från folkkampanjen till den trygga värmen på regeringstaburetterna tillsammans med moderaterna. Där är den i förekommande fall beredd att sitta och se reaktorerna komma och gå, dvs. ladda reaktor efter reaktor. Rätt många drar nog den rimliga slutsatsen att kärnkraften inte längre är någon förstarangsfråga för centerledningen. Vi vet nu, herr talman, att de borgerliga partierna under valrörelsen dolde den ekonomiska verkligheten för medborgarna. Väljarna fick höra att den borgerliga politiken fört landet ur krisen. Vi var på rätt väg, sades det. Alla kurvor pekade åt rätt håll. I stort sett var problemen lösta. Moderaterna lovade sänkta skatter. En räntehöjning saknade aktualitet. Det var inte tal om att höja momsen. Våra påpekanden om underskotten i statsfinanserna och utlandsaffärerna sades vara vidskepelse eller bristande omsorg om sysselsättningen. Långt bort i bisatserna fanns det möjligen reservationer om att det kunde dyka upp svårigheter i framtiden. Det dröjde inte mer än en dag efter valet förrän Industriförbundets ekonomer redovisade en helt annan bild. De ansåg att vi stod inför större problem än någonsin under efterkrigstiden. Det har kommit liknande bedömningar från andra håll, delvis naturligtvis föranledda av en önskan att hålla nere lönekraven inför avtalsrörelsen. Det ekonomiska läget har många allvarliga inslag. Efter tre år av borgerlig politik har vårt utgångsläge inför framtiden på viktiga punkter allvarligt försämrats. För det första: under de första borgerliga åren gick industriinvesteringarna ner över 30 96. Trots väldig påspädning med pengar förblir de fortsatt svaga. På sikt innebär detta en avindustrialisering av Sverige med svåra konsekven ser för välfärd, sysselsättning och levnadsstandard. Vår industriella bas är för smal. För det andra: våra utrikesaffärer försämras nu i snabb takt. De uppgifter som så påpassligt släpptes ut i går, att underskottet 1978 inte var lika stort som man tidigare trott, förändrar inte det grundläggande förhållandet att våra utrikesaffärer försämrats kraftigt mellan 1978 och 1979 och enligt konjunkturinstitutets bedömningar kommer att kraftigt fortsätta att göra det under 1980. Det betyder att upplåningen i utlandet kommer att öka ännu mer. Detta kan inte fortsätta i längden. På sikt är det ett hot mot vårt nationella oberoende. För det tredje: Sverige har industrivärldens sämsta statsfinanser. Budgetunderskottet var 3,6 miljarder kronor året innan de borgerliga fick regeringsinnehavet. Nu passerar det snart 50 miljarder kronor. Varje vecka som Fälldin sitter som statsminister innebär att svenska folket blir skuldsatt med ytterligare 1000 milj.kr. Denna väldiga underbalansering är inte längre någon tillämpning av Keynes sysselsättningsskapande stabiliseringspolitik. Det är helt enkelt uttryck för en politisk oförmåga att hantera statsfinanserna. Om man år efter år staplar allt värre underskott på varandra, blir det till sist en svår kris. Det går naturligtvis att för en tid dölja den verklighet jag har skildrat genom att blomstra upp ekonomin med hjälp av i utlandet lånade pengar. Det har den borgerliga regeringen hållit på med i tre år nu och tänker uppenbarligen fortsätta det fjärde. Så småningom kommer det surt efter. Det går naturligtvis också att för en tid skymma problemen genom att i alla lägen angripa socialdemokratin och arbetarrörelsen. Vi har under dessa år mötts av väldigt få sakargument och väldigt många smädelser både från de borgerliga partierna och i det väldiga maktkombinat som de borgerligas massmedia utgör. Det som verkligen binder de borgerliga partierna samman är ju motståndet mot eller oviljan inför socialdemokratin och arbetarrörelsen. Så lockas man att ständigt söka utforma politiken i strid med arbetarrörelsen. Men detta hindrar inte att vi åter får höra alla de vackra orden om samförstånd och om en politik i hela folkets intresse. Det är i och för sig bra, och det välkomnar vi. Så gjorde man förra gången också. Men regeringen Fälldin förde då en stenhård blockpolitik. När de borgerliga partierna äntligen kommit överens i en fråga var frågan inte längre förhandlingsbar. I sak innebar regeringen Fälldin ökade sociala klyftor och sjunkande reallöner för de stora löntagargrupperna medan de privata kapitalägarna kunde räkna in väldiga kapitalöverföringar. Vi fick en politik som inte grundades på samförstånd med arbetarrörelsen, fackligt eller politiskt, utan på samförstånd med arbetsgivareintressen och intressen hos de bättre ställda i vårt samhälle. Det vore bra om ni nu insett att detta egentligen var en felaktig politik. Under inledningen till detta riksmöte har vi förvånats över de borgerliga partiernas benägenhet att i talmansvalet och i utskottsvalen frångå gamla sedvänjor och bryta ingångna uppgörelser för att söka försäkra sig om förmåner. Detta har följts upp av en nära nog hatfull kampanj i den borgerliga pressen när vi sökt hävda vår mening. Det bådar inte särskilt gott för ett arbete i samförstånd. Men trots det vill jag säga att vi socialdemokrater, i ett läge där landet står inför stora problem, självfallet är intresserade av breda lösningar till gagn för de stora folkgrupper som vi representerar. Det väsentliga är då icke orden, det väsentliga är det sakliga innehållet i de lösningar som diskuteras. Ett samförstånd för rättvisa och solidaritet kan vi alltid vara med om, men icke ett samförstånd om ökade klyftor. Häromdagen höll folkpartiledaren ett anförande i Uppsala. Han gör sig där till förespråkare för begåvning och kritiskt förnuft i kampen mot det dunkla känslosvallet. Det kan nog vara på sin plats, om man skall ta upp fighten mot Bohmans bananer och Fälldins mållrör. Det intressanta är emellertid vad han säger om reformpolitikens villkor efter bara tre år av borgerlig riksdagsmajoritet. Han säger att Sveriges ekonomiska problem kräver den yttersta återhållsamhet. Det finns inte utrymme för kostnadskrävande reformer. Också gamla utgifter måste utsättas för hård prövning, säger han. Vi måste vara beredda att ompröva även en del som är angeläget. Så tilläggs: ”Detta är då inte uttryck för högerinflytande —- även om socialdemokraterna säkert kommer att påstå det.” Därmed har moderaterna på förhand beviljats fri lejd för allt de kan komma att ta sig till. På förhand utmålas socialdemokratins eventuella kritik mot en kommande social nedrustning som illvillig kverulans. Visst behövs återhållsamhet. Det sade vi i valrörelsen. Det kan vi säga nu. Och vi kan använda exakt samma ord, ty vi använder inte en verklighetsbeskrivning inför ett val och en helt annan för att hålla löntagarna på Bohmans matta. När vi hade starka statsfinanser gick det inte för de borgerliga att gå ut till människorna och säga att den sociala tryggheten skulle minska. Men nu har vi urusla statsfinanser. Vi misstänker att talet om återhållsamhet bara kommer att gälla de reformer som genomförts för att göra livet litet lättare för de sämre ställda grupperna i vårt samhälle. Därför måste jag fråga Ola Ullsten rent konkret: Vilka är de nedskärningar som inte är uttryck för något högerinflytande, fastän det kan se så ut? Men talet om samförstånd kommer omedelbart att sättas på ett rejält prov. Vistår inför en svår avtalsrörelse. Vinsterna i näringslivet ökar— på en del håll snabbare än någonsin, nästan explosionsartat. Löntagarna har under flera år drabbats av betydande försämringar av reallönerna. De har dessutom kunnat lyssna till de borgerliga partiernas rosenfärgade skildringar av vårt ekonomiska läge. Det är lätt begripligt om de nu begär kompensation. Men nu är ju läget kärvt och utrymmet för standardförbättringar begränsat. Det är därför oerhört viktigt att det begränsade utrymmet fördelas på ett sätt som människorna kan uppleva som rättvist. Det är här som skatteomläggningen för 1980 kommer in i bilden. Skatteomläggningen skall lägga grunden till en lugn avtalsrörelse. Löntagarna måste tillförsäkras en acceptabel reallöneutveckling utan att detta ytterligare driver på inflationen eller försämringar i den svenska industrins kostnadsläge. Regeringsdeklarationens skatteförslag överensstämmer tydligen med mittenpartiernas skatteförslag från valrörelsen. Det innebär en höjning av inkomsterna efter skatt med drygt 11 96 för den som tjänar 500 000 kr., med 8,6 96 för den som tjänar 200 000 kr., med 2,3 96 för den som tjänar 50 000 kr., eller i kronor räknat nära 12 000 till den som tjänar 500 000 kr., 5 857 till den som tjänar 200 000 kr. och 780 till den som tjänar 50 000 kr. Oavsett hur man räknar, i procent eller i kronor, innebär detta att klyftorna ökar i det svenska samhället. Om detta skatteförslag genomförs, kommer man att tvinga representanterna för de lågavlönade att i stället avtalsvägen försöka kompensera dessa grupper. Detta kommer i sin tur att pressa upp lönekraven kraftigt och i stället lägga över kostnaderna för en rättvisare fördelning till låglöneföretagen. Hela nivån på avtalsrörelsen kommer att pressas upp. Ärdet, ärade kammarledamöter, politiskt möjligt och socialt acceptabelt att mana till återhållsamhet och vinka med sociala nedskärningar samtidigt som man betalar ut väldiga skattesänkningar till de ekonomiskt välbeställda grupperna i vårt samhälle? Jag kan inte inse hur detta kan beskrivas som en politik för samförstånd, en politik i hela folkets intresse. Det är i stället en politik för ökade klyftor och ökade motsättningar i vårt land. Det har vi inte råd med inför den bekymmersamma framtid som västar. Jag läser i tidningarna att regeringen förklarat för löntagarorganisationerna att det finns utrymme för 1 96 i reallöneökningar. Frågan blir då: Hur kommer denna procent att fördelas, om skattepolitiken blir den av regeringen annonserade? Är det då inte ofrånkomligt att höginkomsttagarna får en ganska hygglig inkomstökning, medan de stora grupperna av arbetare och tjänstemän med vanliga löner får en fortsatt standardminskning? Mot denna bakgrund vill jag säga följande: Är det så, att regeringen eftersträvar en lägre inflationstakt, en lugn avtalsrörelse och ett samhällsklimat som präglas av samförstånd i stället för konfrontation, då bör den i dag förklara att den är beredd att omarbeta sitt skatteförslag rejält. Vi har redan i en motion lagt fram vårt förslag till skatteomläggning. Det skiljer sig på avgörande punkter från regeringens — indexregleringen, marginalskattetaket, skatteskalan, finansieringen. Vi tycker vårt är mycket bättre, framför allt när det gäller fördelningen. Vi kan inte räkna med att i denna kammare få det genomfört i alla delar. Vi får vara beredda att ge och ta. Men då får regeringen förklara sig beredd icke till detaljjusteringar utan till betydande och ganska genomgripande förändringar i sitt skatteförslag. Säger regeringen nej är det hederligare att ni öppet erkänner att ni eftersträvar ökade inkomstklyftor i samhället. Ni talar i regeringsdeklarationen mycket om samförstånd och breda lösningar. Vi är beredda att gå er till mötes. Ett för framtiden mycket viktigt prov på er ärliga vilja blir behandlingen av skattefrågan under de närmaste veckorna — och det skall inte vara detaljjusteringar utan en rejäl omarbetning. Slutligen några allmänna synpunkter: Det finns de som ser förklaringen till högerns frammarsch inom borgerligheten i vårt land och i andra länder i att människorna i ett tekniskt avancerat och organiserat samhälle vill öka det egna armbågsutrymmet, som det heter. Högerns lockbete är då att de utlovade skattesänkningarna ökar den egna inkomsten, att vaktslåendet om även skyhöga ränteavdrag är en sorts yttersta garanti för den egna villan och den egna eventuella förmögenheten. Det ligger säkert en hel del i denna förklaring. På 1950-talet reste Jarl Hjalmarson omkring i fluga och helikopter och lovade folk en soffa och ett piano för högerns skattesänkningar. Han hade framgångar i flera år. På ett likartat sätt sökte man förklaringar till centerns frammarsch i början av 1970-talet. Centerns lockelse var den lugna, rena och vackra Sörgården, där livsrytmen var behaglig, där miljön var ren och utan risker, där en ständigt lysande sol smälte bort alla samhällsmotsättningar och alla bekymmer. I dag är det lätt för alla att se vad det egentligen var fråga om. Det fanns ingen analys av hur detta idealsamhälle skulle kunna fungera. Det fanns ingen praktisk politik som skulle kunna föra oss i riktning mot ett sådant samhälle. Man fångade upp en ofta berättigad kritik mot industrisamhällets avarter. Men när det utlovade idealsamhället skulle förverkligas, lämnades människorna i sticket. När centerpartiet fick regeringsmakten ökade klyftorna och motsättningarna, då ökade arbetslösheten, då minskade de miljöpolitiska ansträngningarna, då ökade den regionala obalansen. Man kan brännmärka utfästelserna och resultaten av dessa som enkel taktik. Men samtidigt tror jag att centerpartisterna verkligen ville åstadkomma en bättre miljö, en bättre regional balans och allt det andra. Och de pekade på faktiska brister i samhället. Men de kunde inte rå på bristerna därför att de inte såg eller var beredda att acceptera de konsekvenser det skulle ha medfört i form av statlig styrning, av kraftfull fördelningspolitik, av kamp mot kapitalismen. I stället valde de att regeringssamverka med moderaterna. Och på den vägen är de fortfarande. Därför representerade centerns ”surfing på den gröna vågen” inte något alternativ till samhället som det var och är. Det blev en politisk dagdröm, en flykt från det moderna industrisamhällets många och svåra problem. Jag tror också att högerns framgångar kan beskrivas som en flykt, fast av ett helt annat slag. Visst är det viktigt att människorna skall ha så stort eget armbågsutrymme som möjligt. Det gäller den privata ekonomin och bostaden. Men det gäller också tillgången till en ren och oförstörd natur, till kulturella upplevelser. Det gäller möjligheten att utvecklas och, som det heter, att förverkliga sig själv, att leva i frihet och jämställdhet med andra. I ett utvecklat och organiserat industrisamhälle som vårt är denna frihet för människorna hotad från olika håll. Många upplever att deras ekonomiska resurser är begränsade när hyror och priser går upp, när bilen skall betalas, när ungarna skall ha nya kläder eller nya skidor. Vi har inte lyckats göra jobben till den självklara rättighet de borde vara. Vi har inte lyckats skapa den gemenskap människorna emellan som är nödvändig för friheten. Vi har stora och svåröverskådliga och, som det ibland förefaller, närmast opåverkbara företag, myndigheter och organisationer. I ett sådant perspektiv är vårt samhälle inte särskilt behagligt. Och man kan gå vidare. Man kan stå här på Sergels torg och se de unga och så brutalt misshandlade narkotikaoffrens förnedring. Lyfter man blicken ser man de glasade fönstren i detta hus eller den till synes ointagliga privata penningbunker som är vår största affärsbanks huvudkontor. Och går man ner till tunnelbanan ser man de allt tydligare spåren av det snålhetens förfall som sakta gör sig märkbart när det gäller den kollektivtrafik som borde vara varje storstads stolthet. Och det är kanske någonstans här som lockelsen till det privata kan bli stark. Glöm vem det är som sitter på den ekonomiska makten, ty den är orubblig. Blunda för utslagningens fasor, ty det är inte, ännu, dina barn som går under. Åk helst inte tunnelbana, ty det är bättre att sitta i bilen en halvtimme, om den möjligheten finns, än att stå i en buss eller ett tåg i tre kvart. Fly undan allt detta till det som du själv kan påverka. Spara sedan in till den egna familjen, till villan, till bilen ytterligare några hundralappar på de utslagnas och på tunnelbanans bekostnad och sänk skatten — då kan det egna armbågsutrymmet bli ännu litet större. Detta är naturligtvis en förenkling, en karikatyr. Men den kan användas för att dra två ganska viktiga politiska slutsatser. Den första är helt enkelt följande: Liksom gröna vågens flykt är det också en flykt att isolera sig i det privata och utestänga den omvärld du är så beroende av. Ty även om du har ett eget privat armbågsutrymme, så är du fortfarande en del av ett komplicerat samhälle, av ett genomorganiserat företag eller en genomorganiserad förvaltning. Dina barn går i skolan eller har kanske, i bästa fall, en plats på dagis. Du får din information genom de stora organisationer och företag som ger ut tidningar eller sänder ut radiooch TV-program. Och när det gäller alla dessa för vardagen så viktiga företeelser sitter du inom andras armbågsutrymme. Och det är ofta fråga om mäktiga och vassa armbågar. Om det enda företaget läggs ner i Horndal eller Hällekis hjälper det inte med armbågsutrymme genom sänkta skatter och stora ränteavdrag, ty människor riskerar att berövas sitt levebröd och sin hembygd. Den andra handlar om socialdemokratins ansvar för detta samhälle. Det finns brister i dag som vi medverkat till. Det finns andra brister som vi inte har haft insikten eller makten att rätta till. Vi säger ofta att dagens samhälle är bättre än våra pionjärer kunde drömma om när de kämpade för arbetarnas rösträtt eller byggde arbetarnas egna folkparker och mötesplatser. Det stämmer på många sätt. Men samtidigt är det på andra områden sämre än vad de sannolikt trodde det skulle kunna bli. Vi har inte utvecklat den engagerande gemenskap som är en av socialismens grundtankar. I stället har gemenskapens villkor på många sätt blivit sämre genom strukturomvandling, sterila bostadsmiljöer, automatiserad produktion. Vi har inte i tillräcklig grad lyckats bryta det ekonomiska fåtalsväldet och demokratisera och decentralisera den ekonomiska och den politiska makten. På det privata området, liksom inom stat och kommun, möter vi byråkratier som är effektiva i mångt och mycket men ofta fjärmade från människornas direkta inflytande. Vi har inte i tillräcklig grad skapat det utrymme för varje människa att ”följa sina bästa stämningars längtan”, som Branting en gång uttryckte det. I stället har kommersialismen och konkurrensen fått sätta en stark prägel på värderingar och levnadssätt. Centern kunde inte bryta upp industrisamhällets avigsidor. Den kunde peka på dem och utnyttja dem partipolitiskt. Inte heller moderaterna kan, genom någon flykt till det privata eller till något slags kallhamrad egoism för de bättre ställda, lösa dessa problem. Vi kan inte vandra tillbaka från industrisamhället, som centern tycks mena. Vi kan inte hoppa åt sidan in i en avskild privat sfär, som blir konsekvensen av högerpolitik. Vi måste lära oss att bemästra industrisamhället, att skapa ett privat armbågsutrymme för alla, som inte ger något utrymme för de vassa armbågarna. Men vi måste också demokratisera och decentralisera de beslut vi alla berörs av och medverka till den aktivitet och det engagemang som är nödvändigt för att en sådan demokrati skall bli en levande demokrati och samhället skall bli ett levande samhälle med en varm gemenskap människor emellan. Det är min bestämda övertygelse att en sådan samhällsutveckling aldrig kan åstadkommas med högern i landets politiska ledning. Det är socialdemokratins förpliktelse att utveckla en politik som gör det möjligt för människorna att i demokratiska och rättfärdiga former bemästra industrisamhället, röja bort avarterna och ta till vara de möjligheter till ett gott och utvecklande liv för alla människor som teknik och ekonomisk effektivitet ändå skapar. Vi socialdemokrater har, jämfört med de borgerliga partierna, fördelen att ha samma verklighetsbeskrivning och samma politik som vi hade före valet. Vi kommer att fortsätta kampen mot ungdomsarbetslösheten, för en aktiv näringspolitik och miljöpolitik, för en utbyggnad av vården och omsorgen, för en social bostadspolitik och jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag hoppas att åtskilliga gånger få återkomma till de avgörande frågorna i 1980-talets politik. Låt mig i kort sammanfattning ange vad som ur socialdemokratisk synpunkt ter sig som särskilt viktigt. Kampen mot arbetslöshet, var den än uppstår, och för en meningsfull sysselsättning, förblir socialdemokratins viktigaste fråga. Vi upplever en förfärande hög ungdomsarbetslöshet och en allt svårare regional obalans, som hotar delar av vårt land med utarmning. I ett läge av förestående stora strukturförändringar och i ett skede när datoriseringen går allt snabbare fram i verkstäder och på kontor blir denna förpliktelse att värna sysselsättningen i 1980-talets Sverige allt viktigare. Vi måste finna vägar för en demokratisk kapitalbildning som är acceptabel ur fördelningspolitisk synpunkt, annars kommer det svenska industrisamhället att tappa styrfarten både ekonomiskt och socialt. Vi måste fullfölja en bred folklig reformpolitik som syftar till en rättfärdig fördelning. I ett läge då de ekonomiska tillgångarna är knappa är det särskilt viktigt att slå vakt om solidariteten. Vi kommer oavlåtligt att bekämpa strävanden att öka de sociala och ekonomiska klyftorna. Vi kommer att värna omsorgen om barnen, de gamla, de handikappade, om de grupper som behöver vårt särskilda stöd och vår solidaritet. Vi kommer att föra en målmedveten politik som motverkar och driver tillbaka den sociala utslagning vi nu ser allt tydligare överallt i landet. Vi får inte acceptera att unga människor går under i narkotikamissbruk eller att hundratusentals människor lever i svårt alkoholmissbruk. Och vi kan inte köpa oss fria från dessa problem bara genom rop på lag och ordning och disciplin och hårda tag. Det krävs en bred politisk kraftansträngning som angriper missbrukets orsaker och som möter missbruket där det uppstår. Vi har tidigare lagt fram ett reformprogram som röstades ner av de borgerliga. Vi kommer att fullfölja en beslutsam kamp mot den förödmjukelse i vårt samhälle som den sociala utslagningen utgör. En del säger att välfärdssamhället är genomfört, det återstår bara tinputs. Det är fel. Det återstår mycket av ofärd mitt i välfärden. Och om vi inte sätter inall vår kraft i gemenskapens och solidaritetens tecken kommer denna ofärd att öka under 1980-talet. Herr talman! Vi socialdemokrater kommer att fullgöra våra parlamentariska förpliktelser i detta hus. Vi kommer att lägga fram våra förslag, delta i arbetet i utskotten, vara närvarande vid och delta i voteringarna. Samtidigt är det ute bland människorna, på arbetsplatserna och i bostadsområdena, som vi främst kommer att föra den politiska kampen, med'den glädje och entusiasm trots en svår tid som förblir det bestående minnet av 1979 års valrörelse och som jag hoppas bär in i 1980-talet.

Herr talman! För centern innebar årets val ett klart och otvetydigt bakslag. Det utgör självklart en uppfordran till självprövning och självkritik av olika politiska ställningstaganden, sättet att föra ut politiken och arbetsformerna i övrigt. En genomlysning av vad det var som felades har också tagits upp såväl av partistyrelsen och andra organ på riksplanet som av centern i länen och kommunerna samt på basplanet. Det är helt fel när man på sina håll påstår, att den interna analysen och eftervalsdebatten inom centern skulle ha uteblivit eller hållits tillbaka. Men det är ganska naturligt att den tar sig andra former i ett parti som i första hand bygger på en stark folkrörelseorganisation än i partier där pressen spelar större roll. Inte minst tror jag att vi i centern har lärt en del av de misstag som socialdemokraterna begick efter sitt nederlagsval 1976. Att socialdemokraterna misslyckades med att komma tillbaka i regeringsställning nu 1979 berodde säkert till stor del på den räddhåga för att erkänna egna misstag som i så hög grad kännetecknade socialdemokratin efter förra valet. I stället satsade man allt på en nästintill hämningslös konfrontationspolitik, till synes utan mål och mening. Centerns förluster i röster och mandat innebär å andra sidan inte att partiet förlorat sin centrala ställning i svensk politik. Den roll som partiet tagit på sig i den nya regeringen visar tvärtom, att centern liksom tidigare bör kunna få ett avgörande inflytande på de närmaste årens politiska utveckling. Partiet har också alltjämt en mycket stark ställning i kommunerna och landstingen. Flygelpartierna stärkte sin ställning och partierna i mitten tappade terräng. Samtidigt har vi än en gång hamnat så nära ett jämviktsläge man kan komma. När valresultatet till sist vägde över till de icke-socialistiska partiernas fördel, blev det naturligt att den nya regeringen utgick ur den delen av riksdagen. Men lika litet som en vpk-stödd socialdemokratisk regering skulle ha kunnat bedriva någon uttalad socialistisk politik, om majoriteten i stället vägt över åt det hållet, lika litet finns det utrymme för den nya regeringen att dra sig åt höger. Det skulle vara ganska utmanande, om en regering som bara har ett eller annat mandats övervikt i riksdagen skulle vara sig själv nog. En regering i ett sådant parlamentariskt läge måste alltid ta hänsyn till den andra halvan av riksdagen, och dess politik måste vara tydligt förankrad i den politiska mitten. Detta gäller också i hög grad den regering som centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet nu har bildat. Socialdemokraternas försök att få den nya regeringen att framstå som en högerregering och dess program som ett högerprogram tycker jag säger mer om socialdemokraternas brist på kon struktiva alternativ än om regeringsprogrammets verkliga innehåll. Det är heller ingen överdrift att säga, att centern i valrörelsen klarare än alla andra partier vågade diskutera och försöka lägga fast hur vi måste möta 1980-talets problem. Dessa frågor gav dock inte den här gången utdelning i röster och mandat. Men jag är övertygad om att väljarna längre fram kommer att hålla oss i centern räkning för att vi redan på detta stadium har dragit upp politiska handlingslinjer för 1980-talet. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi trots det allvarliga bakslaget den 16 september ser framtiden an med ganska så stor tillförsikt. Men bl.a. regeringsuppgiften kommer självfallet att ställa stora krav. Det är aldrig någon sinekur att regera, när man bara kan lita till en rösts övervikt i riksdagen. Det innebär inte att oppositionsrollen skulle vara lättare, i varje fall inte om man ser som sin uppgift att ta ansvar i det politiska arbetet. Därför tvekade heller aldrig vi i centern att ta på oss det regeringsansvar som vi menade att det parlamentariska läget krävde av oss. Så jämnt som det nu är i riksdagen krävs det dock att alla tar ansvar: regeringen och den politiska oppositionen men också organisationer och intressegrupper utanför riksdagen. Medvetandet om att de ekonomiska problemen långt ifrån är lösta ökar hos allt fler, och det bör kunna bidra till att öka både viljan och förmågan att ta ansvar. Jag har inget behov av att ge råd, men jag tror att socialdemokraterna begår ett avgörande misstag, om de efter sin nya motgång än en gång blåser till strid för stridens egen skull. 1980-talets problem kräver samverkan och inte strid. En ny socialdemokratisk konfrontationsvåg skulle med all sannolikhet ställa det stora oppositionspartiet utanför de politiska avgörandena. Det finns också skäl att påminna om hur socialdemokraterna regelbundet i medgångens stund själva vädjat om samverkan kring den socialdemokratiska politiken men i tider av motgång snabbt sätter konfrontationen i högsätet. Den nya regeringens huvuduppgift blir ekonomin. Den föregående trepartiregeringen trädde till i det skede när 1970-talets stora kostnadskris kulminerade och full klarhet började vinnas om vilka problem den första oljekrisen hade medfört. Devalveringen, losskopplingen från den s.k. valutaormen, borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften, införandet av en inflationsskyddad skatteskala, småföretagspolitiken och de omfattande insatserna för att försvara sysselsättningen och underlätta strukturomvandlingen inom näringslivet gav tillsammans med ansvarsfulla löneavtal konkurrenskraften åter. Det grundlade i sin tur den i många avseenden positiva ekonomiska utveckling som vi haft det senaste året. Både jag själv och andra i centern har många gånger varnat för tron att de ekonomiska problemen definitivt skulle vara övervunna. Vi har påmint om att vi i Sverige kommer att ha en från produktionssynpunkt mycket ogynnsam befolkningsutveckling även under 1980-talet. Den internationella utvecklingen kommer att ställa krav på minst lika genomgripande förändringar i samhället som vi har fått uppleva under de senaste årtiondena. Vi har varnat för att mer tas ut i ökad konsumtion än vad det finns utrymme för, varnat för de kvarstående obalansproblemen i utrikesaffärerna, påmint om att räntor och amorteringar på utlandslånen kräver sin tribut och varnat för långtgående löften, både när det gäller nya offentliga utgifter och när det gäller skattesänkningar. Det gjorde vi när det efter den förra trepartiregeringens upplösning förra hösten kom propåer både från höger och från vänster om en mer expansiv politik, trots att konjunkturen samtidigt började att ta fart. Det gjorde vi också under vintern, när den inhemska konjunkturen sköt ytterligare fart, inflationsrisken ökade och det stod klart att det svenska folkhushållet skulle få en ny stor oljeräkning. Det gjorde vi under våren när vi hävdade att sänkningar av marginalskatterna bara kunde ske om man samtidigt klarade av finansieringen. Det gjorde vi också genom hela valrörelsen. Därför, herr talman, stämmer det inte med verkligheten när socialdemokraterna nu går ut och bl.a. beskyller centern för att före valet ha gett en alltför glättad bild av svensk ekonomi och att vi nu efter valet skulle ha tvingats konstatera att många av de ekonomiska problemen ännu är olösta. Sanningen är ju att socialdemokraterna under de senaste åren har stått för den mest expansiva politiken. Åtta miljarders utgiftsökning på 100 dagar blev ju den socialdemokratiska valrörelsens sista desperata utspel. Mest märklig har ändå varit socialdemokratins sorglösa tro på att nya arbetsgivaravgifter och skatter på företag är kungsvägen ur alla ekonomiska bekymmer. Det är som om det helt hade undgått socialdemokratin i hur stor utsträckning Sveriges ekonomiska problem under 1970-talet hänger samman med oljeprishöjningarna och andra internationella faktorer — förhållanden som vi i Sverige bara kan motverka genom att verkligen slå vakt om vår internationella konkurrenskraft. Och det gör man förvisso inte genom att ständigt lägga ökade pålagor på näringslivet. Man gör det inte heller genom att införa proms och med den åtgärden samtidigt också pressa fram höjda kommunalskatter. En sådan politik skulle naturligtvis också löntagarna snabbt stegra sig inför. Löntagarorganisationerna skulle knappast godta att regering och riksdag avtalsrörelse efter avtalsrörelse lade beslag på hela förhandlingspotten innan parterna ens hunnit sätta sig ned vid förhandlingsbordet och sedan i praktiken lät dessa förhandla om inflationens storlek. De överläggningar som regeringen inbjudit arbetsmarknadens parter till har som syfte att underlätta en avtalsrörelse så att den inte leder till ökad inflation och försämrad internationell konkurrenskraft. 1980-talet kommer i ekonomiskt avseende knappast att bli någon guldålder. Som jag redan har nämnt fortsätter antalet gamla att öka. Vi riskerar på nytt en situation med växande utlandsupplåning, om vi inte förmår kompensera den nya oljenotan med ökad export eller lyckas ersätta delar av importen med hemmaproducerade bränslen och andra varor. Investeringsnivån måste höjas för att klara sysselsättningen och kraven växer på regional utjämning. Detta fordrar sparsamhet på alla områden. Det finns i år ett litet utrymme för privat konsumtionsökning. Jag vill dock, herr talman, bestämt dementera de tidningsuppgifter som förekommit om att regeringen skulle ha angett hur stort det utrymme som arbetsmarknadens parter har att förhandla om skulle vara. Men vi har velat peka på att redan ökade pensionsutbetalningar, sjukersättningar m.m. tar sin tribut av det tillgängliga utrymmet. Ytterligare en del måste reserveras för bl.a. barnfamiljer och handikappade, som annars riskerar att komma i kläm i ekonomiskt kärva tider. Det som därefter återstår att dela på vid förhandlingsbordet är då inte särskilt mycket. Samtidigt tror jag att arbetsmarknadens parter vid det här laget är ytterst medvetna om vilka risker hela folkhushållet utsätts för i sysselsättningshänseende och när det gäller prisuivecklingen, om man inte håller sig inom den tillgängliga ramen. Situationen kommer av allt att döma inte att bli bättre under de närmaste åren. Statens och kommunernas utgifter växer f. n. snabbare än vad produktionsökningen ger utrymme för. Det skulle under 1980-talet kräva 3—4 96 produktionsökning varje år enbart för att betala den offentliga utgiftsökningen, om den fortsätter i den takt som gällt de senaste 10-15 åren. Det är mot denna bakgrund vi i regeringsdeklarationen sagt att såväl nya som gamla krav måste granskas ytterst noga. Riksdagen konstaterade redan i våras att den kommunala utgiftsexpansionen ligger väsentligt över de 3 96 som regeringen och företrädare för kommunerna tidigare kommit överens om att försöka hålla. Skall den samhällsekonomiska ekvationen gå ihop måste också kommunerna prioritera hårdare. Jag vill dock i rättvisans intresse också göra det tillägget att en del av denna kommunala expansion är en naturlig följd av de uppgifter som regering och riksdag har lagt på kommunerna bl.a. för att få bukt med sysselsättningsproblemen. Det gäller framför allt strävandena att skapa en bättre sysselsättning för ungdomarna. Det är i en sådan situation som solidariteten sätts på prov på ett särskilt vis. Det är ju betydligt enklare att hävda solidariteten när kakan växer snabbt än att göra det i ett kärvare ekonomiskt läge. Det är fråga om solidariteten mellan generationerna liksom mellan starka och svaga. Det är därför vi i regeringsdeklarationen säger ifrån att kraven på en socialt medveten fördelningspolitik är särskilt viktiga under år då ekonomin ställer krav på återhållsamhet. Men den nya regeringen måste självfallet också ge sig i kast med 1980-talets stora problem. Dit hör inte minst många frågor på det näringspolitiska området. Omsorgen om sysselsättningen måste liksom hittills stå i centrum för den ekonomiska politiken, arbetsmarknadspolitiken och industripolitiken. Den bästa mätare vi kan ha på tillståndet i ett samhälle är de möjligheter som människor har till arbete för att klara sin egen försörjning. Samtidigt vet vi att de tekniska förändringarna, ändrade konsumtionsmönster och förändringar på världsmarknaden också i fortsättningen kommer att ställa stora krav på omställning i svenskt näringsliv. Där behövs det en bättre beredskap för att möta omställningssvårigheter av det slag som vi haft så gott om i svensk industri de senaste årtiondena. Jag påminner om textilindustrin, varven, stålindustrin osv. Men framför allt gäller det naturligtvis att möta denna utveckling med offensiva näringspolitiska insatser, som förebygger direkta krissituationer i strukturomvandlingens spår och i stället möjliggör en snabb industriell förnyelse och expansion samt möjliggör för näringslivet att behålla sin internationella konkurrensförmåga. Den gamla trepartiregeringens åtgärder medförde bl.a. något av en renässans och en ny tro på framtiden för den mindre och medelstora företagsamheten. Tiden arbetar nu också för den mindre företagsamheten, och just inom den sektorn tror jag att det i dag finns stora utvecklingsmöjligheter. Påfrestningarna under 1980-talet kommer emellertid att bli kännbara inte minst i regionalt avseende. Därför lägger också den nya regeringen mycket stor vikt vid regionalpolitiken i sitt program. Genom vårens riksdagsbeslut tillfördes regionalpolitiken ökade ekonomiska resurser. Det kompletteras nu genom bl.a. en utbyggnad av det speciella glesbygdsstödet. Det behövs också fortlöpande åtgärder för att anpassa de regionalpolitiska insatserna till dagens och morgondagens arbetsmarknadsutveckling. Dit hör bl.a. justeringar av stödområdessystemet, så att man får den eftersträvade spännvidden mellan orter med stark egen växtkraft och orter i t.ex. Norrlands inland. Minst lika viktigt blir emellertid att under 1980-talet verkligen anlägga regionalpolitiska aspekter på utbyggnaden av statens och kommunernas verksamhet. I det syftet inrättas nu i enlighet med riksdagens beslut i våras en särskild decentraliseringsdelegation i kanslihuset. Det är, herr talman, också uppenbart att kraven växer på varsamhet med miljön. Det skall inte undanskymmas att det i vissa fall leder till att vi kanske på kort sikt får ett något mindre ekonomiskt utbyte. Men det är det värt, ty dagens generation kan inte i längden stå till svars för den förstöring av miljön och den misshushållning med naturresurserna som vi i så stor utsträckning ägnar oss åt. Avvägningen mellan ekonomiska framsteg och ökad livskvalitet blir en av 1980-talets viktigaste politiska problemställningar. När det gäller energin borde nu alla kunna samlas kring en huvudlinje, där man i första hand betonar sparande och hushållning med alla energiformer. Det energislöseri som vi har vant oss vid i åratal, med låga priser på alla energislag, har vi inte längre råd med vare sig ekonomiskt eller om man ser till verkningarna på miljön. När det gäller kärnkraften innebär regeringsprogrammet att partierna är kvar i sina olika uppfattningar och att folkomröstningen i mars måste få bli avgörande för vilken väg Sverige skall gå. Inför den omröstningen är nej-alternativet sedan länge känt. Det innebär inte bara nej till fortsatt byggande, utan också nej till vidare laddning av reaktorer, nej till uranbrytning samt nej till hetvattentunnlar och andra uppvärmningssystem byggda på kärnkraft. Det innebär också avveckling under högst en tioårsperiod av den kärnkraft som vi har i dag. Ja-sidan har ännu inte preciserat sig. Man vet alltså ännu inte vad det alternativet kommer att innebära. Socialdemokraterna har velat hålla den frågan öppen till dess att Harrisburgutredningen blir klar. Övriga partier har på samma sätt som i själva folkomröstningsfrågan i praktiken följt socialdemokraterna i spåren. För att svenska folket skall ha full klarhet i vad folkomröstningsalternativen innebär har de i regeringen ingående partierna deklarerat att de var för sig kommer att ange på basis av vilka säkerhetskrav kärnkraften skall användas resp. avvecklas enligt de riktlinjer som partierna ger sitt stöd i folkomröstningen. kommer regeringen att föreslå riksdagen en särskild lagstiftning för att hindra NE 17 laddning av nya aggregat samt reglera de frågor som hänger samman med Onsdagen den avvecklingen av de aggregat som nu är i drift. Lars Werner frågade hur denna — 24 oktober 1979 avveckling skulle ske, om den skulle ske i — jag uppfattade honom så — socialt acceptabla former. Jag kan försäkra Lars Werner och andra att det inte blir Allmänpolitisk fråga om någonting annat. Omställningar i detta avseende, liksom omställ — debatt ningar inom näringslivet, måste självfallet äga rum i socialt acceptabla former.

Det betyder inte att vi i centern godtar den säkerhetsnivån, vilket våra motståndare gärna försöker få det till. Vi är lika kritiska till det laddningsbeslut som folkpartiregeringen tog i somras som vi har varit tidigare: Vi anser inte att säkerhetskraven för förvaringen av det högaktiva avfallet är uppfyllda.

Från centerns sida kommer vi att sätta in all kraft på att göra all vidare diskussion om säkerheten onödig. Det gör vi genom att försöka få svenska folket att sluta upp på nej-linjen.

Herr talman! Jag skall inte i det här sammanhanget ge någon replik i vanlig mening. Det får jag återkomma till sedermera. Jag vill nu ställa en fråga. Låt mig bara i förbigående säga att jag har funnit, då jag lyssnat till statsministerns inlägg, att centerns självprövning tycks bestå i att skälla på socialdemokraterna. Det var det enda som framskymtade i Thorbjörn Fälldins anförande. När det gäller kärnkraft var poängen den att ni i valrörelsen lovade att vid seger för ett ja-alternativ skulle centern via villkorslagen stoppa laddning. Samförståndsavsnittet i herr Fälldins anförande präglas, tycker jag, av total egenrättfärdighet. Samförstånd betydde enligt honom att man i alla delar skulle följa centerns eller regeringens uppfattning. Därför vill jag ställa en mycket konkret fråga. I våras sade centern och socialdemokraterna gemensamt i finansutskottet, med anledning av folkpartiregeringens skatteproposition: ”En förutsättning för att en skatteomläggning skall ha dessa effekter på avtalsrörelsen är emellertid att den ges en sådan fördelning att den verkligen underlättar parternas arbete. Utskottet nödgas konstatera att den fördelning 25 av skattesänkningarna som följer av förslaget i propositionen inte har denna effekt.” Med en liten justering på 1 26 återkom likväl detta förslag som det s.k. mittenförslaget i valrörelsen. I våras tyckte centern att det här skatteförslaget inte var ägnat att underlätta avtalsrörelsen.

Jag understryker att det skall vara en rejäl omarbetning och inte några små detaljjusteringar!

Herr talman! Till Lars Werner vill jag säga att svaren på alla de frågor om specifika budgetposter som han ställde kommer att lämnas i budgetpropositionen. Till Olof Palme: först några ord om kärnkraften och ja-alternativet. I valrörelsen sade Olof Palme att om socialdemokraterna kom till makten skulle de ta bort villkorslagen. Det var mot den bakgrunden jag gjorde uttalandena om igångsättningen av reaktorer vid ett ja i folkomröstningen. Det är att konstatera att de tre regeringspartierna aldrig har övervägt att ta bort villkorslagen — den behövs för den händelse svenska folket skulle säga ja i folkomröstningen. Men just för att man konkret skall veta vad man skall ta ställning till har vi i regeringsprogrammet angivit hur viktigt det är att alternativen inför folkomröstningen blir klara. I fråga om skatterna kan jag försäkra Olof Palme och andra att när vi nu har inbjudit arbetsmarknadens parter till överläggningar har vi förvisso inte gjort detta bara för att redovisa vad regeringen tänker göra. Det har framgått av mina uttalanden — och det har också framgått av uttalanden av andra i regeringen — att vi är beredda att diskutera skatteskalans utformning men att vi på ett par områden i det här sammanhanget inte är beredda att bryta upp mönstret. Det gäller för det första indexregleringen och för det andra finansieringen — vi är inte beredda att finansiera marginalskattelättnaderna genom att lägga ökade pålagor på näringslivet. Gör vi det, medverkar vi nämligen samtidigt till att driva upp kommunalskatterna och landstingsskatterna — det kan ingen bestrida. Gör vi det, skapar vi också omedelbart en situation som kommer att påminna om den utveckling som vi hade 1974, 1975 och 1976. Hur vi än vänder och vrider på det kommer vi ändå fram till att den utvecklingen var en av huvudorsakerna till att svensk konkurrenskraft i förhållande till omvärlden gick förlorad. Det misstaget måste vi se till att inte göra om. Men naturligtvis är vi beredda att diskutera skalans utformning och hur förändringar i den skall finansieras. Olof Palme måste ha stängt till öronen under vissa avsnitt av mitt anförande. Jag säger ju ändå klart och tydligt att självfallet måste varje regering i ett sådant parlamentariskt läge som det vi nu har ta hänsyn även till den andra halvan i riksdagen. På samma sätt som tidigare efter det här valutslaget säger jag därför nu än en gång att det ju aldrig kan bli framgångsrikt att försöka föra en regeringspolitik mot halva svenska folket. Det är lika klart att vi, enligt de besked som är givna till väljarna, måste hålla gränslinjen mot socialismen, mot en utveckling av det svenska samhället i socialistisk riktning. Men det bör ändå vara möjligt att på en rad områden hitta konkreta lösningar med bred uppslutning i parlamentet, och detta är en ärlig och uppriktig strävan från regeringens sida.

Herr talman! Det sägs ibland — och vi riskerar att få det upprepat — att en majoritet av väljarna röstade för de tre partierna i regeringen. Det är fel! Det var 49 96 eller någonting sådant. Ni förlorade i valet er majoritet hos väljarna. Det betyder att de här åthävorna och talet om att en majoritet sagt det och det inte längre håller. Frågan om kärnkraften ger en belysning av centerns sätt att resonera. Jag sade under valrörelsen att vi alltid tyckt att atomsäkerhetslagen räcker och att vi kan både ha och mista villkorslagen, eftersom folkpartiregeringen tolkat den på ett visst sätt. Efter detta uttalande sattes det i gång en våldsam känslokampanj från centerpartiets sida, och den fortsatte i partiledardebatten. Man sade att vi socialdemokrater struntar i säkerheten och vill avskaffa säkerhetsföreskrifterna. Det var inte särskilt hederligt. Man sade vidare: Rösta på centern, för då kan vi i regeringsställning stoppa kärnkraften, även om det skulle bli ett ja i folkomröstningen. Nu säger ni tvärtom, därför att era taktiska syften före valet och efter valet är olika. Så till mina frågor om de fyra punkter som är stridiga. Om jag tolkar Thorbjörn Fälldin rätt säger han i finansieringsfrågan nej till varje samförstånd. I fråga om indexregleringen säger han nej till samförstånd. Även i fråga om marginalskattetaket säger han nej till samförstånd — marginalskattetaket skall bibehållas. När det gäller den fjärde punkten — skatteskalorna — kan han möjligen resonera med löntagarna. Enligt det borgerliga förslaget får man i toppinkomstlägena en ökning av den reala disponibla inkomsten efter skatt med 96, medan låginkomsttagarna får 2 96. Är Thorbjörn Fälldin beredd att se till att ökningen blir ungefär jämn över hela fältet? Det är en förutsättning för avtalsrörelsen. Hittills har mina frågor om samförstånd lett till att Thorbjörn Fälldin stängt två dörrar. Skall han stänga också den tredje, och skall han beträffande den fjärde punkten bara göra ett litet pet i marginalen?

Herr talman! Jag kan till Lars Werner säga att det övervägs inte någon lagstiftning mot kommunerna. Får jag beträffande omsorgsfrågorna påminna Lars Werner om att i den uppgörelse som träffats mellan kommunerna och regeringen prioriterar kommunerna just omsorgsfrågorna. Det gör man ju med mycket starkt stöd här i riksdagen också, eftersom riksdagen har antagit program på olika områden — jag tänker på barnomsorgen eller långtidsvården — som kommunerna har att genomföra. Det är alltså innehållet i överenskommelsen och kommunernas redovisning av vad som skulle vara möjligt inom det här utrymmet. Men det går inte att bortse från att riksdagen har ställt sig bakom det utskottsbetänkande där det konstateras att en så snabb konsumtionsökning ute i kommunerna inte är förenlig med den samhällsekonomiska utvecklingen i stort. Det har jag påmint om här i dag och det har vi påmint om i regeringsförklaringen. Låt mig till Olof Palme säga att jag har här angett vår öppenhet på dessa områden men också angett några områden där vi är kvar vid vår uppfattning. Vi kommer nu att genomföra samtal med arbetsmarknadens parter, och det skall ske i den anda och med den öppenhet som jag har redovisat här på regeringens vägnar. Vidare vill jag säga till Olof Palme att försöken att pådyvla centern en ny uppfattning i folkomröstningsfrågan efter valet är försök som måste misslyckas. Först och främst var vi ju helt ense vid partiledaröverläggningarna efter Harrisburgsolyckan. För egen del är jag ytterligt förvånad över att de andra partierna måste ha en sådan olycka framför ögonen för att låta folket avgöra denna fråga. Men vi är där. Vid överläggningarna var vi överens om att folkomröstningen skulle få bli beslutande. Som partier förband vi oss ju i uttalanden efter överläggningarna att följa folkomröstningens utslag, och genom hela valrörelsen angav jag och andra centerpartister just detta att folkomröstningens utslag skall gälla. Men då är det viktigt att alternativen blir så klara att man inte behöver diskutera vad utfallet innebär. Det är i den strävan regeringsförklaringen är skriven. Så några ord om majoritet. Det är ett faktum, Olof Palme, att här i parlamentet finns denna majoritet. Och överdriv nu inte frågan den här gången, efter 1979 års val! Får jag påminna om hur det var vid valen 1970 och 1973. Socialdemokraterna hade förlorat rejält i båda dessa val, men Olof Palme och socialdemokratin tvekade inte ett ögonblick att stanna kvar vid regeringsmakten. Olof Palme och socialdemokraterna tvekade inte ett ögonblick att i lotteririksdagen driva fram ett stort antal frågor till lottning här i kammaren. Det finns kanske skäl att begrunda det. Vi menar allvar när vi säger att vi är beredda att ta hänsyn till den andra halvan av riksdagen. Vi kommer inte att regera mot halva svenska folket.